Herr talman! Jag är förvånad över att Jan-Erik Wikström inte vill se skillnaden nu. Här har utfärdats ett hor innebärande att regeringen vill ha ett underlag för att kunna kvotera. Man vill ha in redovisningar av hur medlen har använts och fördelats på olika personalkategorier. Jag frågar: Vad skall detta underlag tjäna till? Jag är med på en öppen redovisning — det är bra det - men det är viktigt att vi klarar ut vad materialet skall användas till. Skall det bli kvotering också på andra områden när det gäller programverksamheten? I så fall företräder nu Jan-Erik Wikström en åsikt som ganska nära, tror jag, överensstämmer med moderaternas. De propåer som Gösta Bohman gjorde under valrörelsen gick väl också i samma riktning, dvs. gav uttryck för en vilja hos makthavarna i regeringen att kraftigare styra och ställa inom programverksamheten.
Herr talman! Jag kan inte finna att det är något hot mot Sveriges Radio att man ber bolaget att offentligen redovisa de sidor av programverksamheten som vi här diskuterar.

Herr talman! När man läser propositionen och kulturutskottets betänkan Torsdagen den de och när man hör Jan-Erik Wikström här i kammaren frågar man sig 13 mars 1980 oroligt: Vad skall vi ha radio och TV till? Vilka är deras främsta uppgifter i den situation vi står inför — i den marknadsekonomiska gyttja vi befinner oss Medelsanvisningen i, inte minst på kulturområdet? Jag skallinte nu ta upp en större diskussion om vilka målsättningar som bör vision, m.m. gälla för rundradions verksamhet, men det finns all anledning att ständigt återkomma till de grundläggande förutsättningarna för radion och TV:n i landet, inte minst därför att utvecklingen vad gäller mediaområdet i dag galopperar och inte minst därför att den kommersiella masskulturen tar ett allt starkare strypgrepp över vår tillvaro. Radio och TV skall motverka detta. Radio och TV griper på ett högst påtagligt sätt in i alla människors vardag och är för många den informationsoch kulturkontakt de har tillgång till. Allmänheten har alltså rätt att ställa höga krav på radions och TV:ns utbud. De har rätt till en bred information i viktiga samhällsfrågor. De har rätt till känsloupplevelser och engagemang, till stimulans men också till underhållning och förströelse. Uppfyller då rundradion de här högt ställda kraven? Svaret på den frågan beror naturligtvis på vilken ambitionsnivå man har. Vänsterpartiet kommunisterna har satt den nivån högt. Vi anser att radion och TV:n är alltför viktiga för att hanteras på det sätt som den borgerliga regeringen de facto ger prov på. En jämförelse med de mål.som satts upp för den statliga kulturpolitiken leder till att dessa förvanskas av regeringen. Det viktigaste av dessa mål är yttrandefrihetsmålet och därmed också motverkandet av kommersialismens negativa verkningar. Regeringen har genom omorganisationen och genom ändringarna i radiolag och avtal motverkat dessa mål. Omorganisationen har ibland påståtts vara en skenreform — att man ändrade utan att ändra. Så var emellertid inte fallet. I själva verket lämnade reformen fältet fritt för en kraftigare styrning från statsmakternas sida. De första tecknen på detta har redan visat sig. Jag tycker i likhet med Georg Andersson att i årets budgetproposition är klåfingrigheten direkt oroväckande. Pekpinnarna är talrika. Utbildningsministern hotar med kvotering av driftmedlen. Därmed lägger han sig direkt i anslagsfördelningen, något som skall ankomma på SR-koncernen att ensam besluta om. Också lokalradions resurser angrips. Den borgerliga regeringen blir ett hot mot radiokoncernens integritet. Herr talman! Utskottet tillbakavisar inte med tillräcklig kraft dessa pekpinnar och denna klåfingrighet. Vpk hari sin motion tagit upp en rad väsentliga frågor — jag skall här bara uppehålla mig vid de viktigaste. Raul Blächer kommer senare i debatten att behandla lokalradion och Alexander Chrisopoulos utbildningsradion. I vår partimotion kritiserar vi för det första skarpt uppsplittringen av rundradioverksamheten. Denna uppsplittring har visat sig få en rad negativa konsekvenser. Omorganisationen har visat sig bli dyr — mycket dyr — och 41 priset får nu tittarna betala genom sänkt programkvalitet, ökad byråkratisering och höjda licenser. Nu påstår Jan-Erik Wikström att det inte har blivit någon byråkratisering. Jag skall inte ta upp personalstatistiken — det finns olika uppgifter på det området. Jag tycker att den statistiken inte är särskilt intressant och relevant i sammanhanget. Vad som är intressant är i stället att granska den inre organisationen — hur den har förändrats, hur styrmöjligheterna har förändrats, vilka effekter klyvningen har fått ute i distrikten, på personalens arbetsförhållanden, på möjligheterna att arbeta. Det råder ju inget tvivel om att där man tidigare kunde samarbeta på ett bra sätt har nu denna uppdelning lett till att det blivit svårare. Beslutsvägarna har blivit längre. Vi kan också se på programutbudet, programkvaliteten, för att få en uppfattning om byråkratiseringen. Jan-Erik Wikström säger att Sveriges Radio har fått 110 milj.kr. i rena reformpengar. Men, herr talman, det är inte rena reformpengar. Omorganisationen har kostat pengar, man har tagit anslag från programmen för att bekosta uppsplittringen. Det är alltså en skönmålning av verkligheten som Jan-Erik Wikström ägnar sig åt. Vi tycker att det är orimligt att den borgerliga regeringens politik skall drabba radiolyssnarna och TV-tittarna. Därför har vi krävt att omorganisationen skall stoppas och utvärderas innan ytterligare försämringar sker. Dessutom har vi krävt höjda anslag för att inte tittarna och lyssnarna skall få betala priset för Jan-Erik Wikströms dumheter. Utskottet avvisar samtliga våra krav utan närmare motivering. Därmed sviker utskottet sitt kulturpolitiska ansvar. I vår motion har vi för det andra ånyo tagit upp ändringarna i radiolagen och avtalen. De har visat sig medföra minskad yttrandefrihet inom rundradioverksamheten. På sikt är detta ytterligt allvarligt. Jan-Erik Wikström påstår motsatsen. Han skärper t.o.m. den tidigare tolkning som kulturutskottet gav uttryck för i debatten 1978 och som sedan har upprepats av företrädare för den borgerliga regeringen. Jan-Erik Wikström sade nämligen att varje program för sig bör uppfylla radiolagens krav på opartiskhet och balans. Först om inte ett program för sig kan uppfylla dessa krav, så kan det balanseras av ett annat program. Detta är en ännu snävare tolkning än man tidigare har gett uttryck åt. Vad innebär då denna tolkning? Den innebär att programmen i fortsättningen kommer att bli uddlösa och att, som någon sade, en tystnadens censur kommer att sänka sig över Sveriges Radio. Den innebär att integriteten kommer i allvarlig fara, eftersom det kommer att bli omöjligt att sända program om en angripen part vägrar att ställa upp. Då kan ju programmen inte balanseras. Självfallet skall Sveriges Radio sträva efter opartiskhet och balans. Men det sker genom att mångfalden ökar och inte, som nu, genom att man minskar den. Jag har tidigare i kammaren framhållit att Jan-Erik Wikström brukar påstå sig värna om mångfalden. Nu har han en väldigt egendomlig uppfattning om hur man skall skydda denna mångfald. Han tror att med fler chefer skulle mångfalden och decentraliseringen öka. Men den som har läst det allra Nr 102 minsta av organisationsteori vet ju att om man får fler chefer ökar också möjligheterna till styrning. Det är alltså inte antalet chefer som mångfalden är avhängig av. Mångfalden är avhängig av resurser och av att avtalen och radiolagen är utformade på ett sådant sätt att de garanterar yttrandefriheten. Vi vidhåller från vpk:s sida vårt krav på att radiolagen skall ändras, att man vision, m.m. skall ha ett avtal för hela koncernen med riktlinjer som innebär att opartiskheten i programverksamheten skall gälla hela utbudet, att yttrandefriheten i rundradion skall gälla lika för alla och att demokratiparagrafen skall återges sin hävdvunna innebörd. Dessa krav avvisar ett enhälligt utskott = dock den här gången med en motivering. Det var något av samma motivering som Jan-Erik Wikström här gav uttryck åt. Utskottet skriver att de nya riktlinjerna för rundradions verksamhet så nära sammanhänger med själva omorganisationen att en ändring förutsätter en ändring av hela organisationen. En sådan ändring är förvisso önskvärd men inte nödvändig för att ändra avtal och riktlinjer. På vilket sätt hänger opartiskhetsoch balanskravet så nära samman med uppsplittringen? Om man förutsätter att bolagen planerar sin verksamhet — och så sker de facto — är det också fullt möjligt att låta opartiskhetsoch balanskravet gälla utbudet i dess helhet. Det är först med en oplanerad verksamhet — och det tror jag inte ens Jan-Erik Wikström strävar efter — som man kan anlägga den här snäva tolkningen. Jag frågar mig också: På vilket sätt hänger demokratiparagrafen så nära samman med uppsplittringen och omorganisationen? Det är inte svårt, herr talman, att med nuvarande organisation genomföra de förändringar som vänsterpartiet kommunisterna kräver. Beklämmande i sammanhanget är också att socialdemokraterna, som tidigare slogs för yttrandefriheten, nu accepterar den borgerliga regeringens attacker på programverksamheten. Vad nuvarande ordning har haft för effekter har vi fått alltför många talande exempel på nu under folkomröstningen. Utbudet har strypts och gjorts harmlöst. Jag tycker att det kan finnas anledning att upprepa vad jag framhöll redan 1978, att detta med något slags balanserad neutralitet i de flesta fall är detsamma som den etablerade åsikten — den härskande värderingen. Vilka gynnas av det? De som vill att Sveriges Radio-koncernen skall spegla också missbruk av makt eller de som vill förkväva kontroversiella åsikter? Till sist — för att återknyta till vad jag sade inledningsvis — något om Sveriges Radios framtid och dess ansvar för framtiden. Under senare år har programutbudet vid rundradion de facto utarmats. Andelen egenproducerade program har inte ökat, samtidigt som inköpen från utländska bolag främst i England och USA har ökat. Sveriges Radio har i allt större utsträckning fått framstå som en filial till kommersiella underhållningsbolag, vilkas produkter präglas av underhållningsvåld, kommersiellt tänkande och reaktionära värderingar. 43 Nyhetsinformationen, främst från tredje världen men också inom landet, har försvagats. Det krävs avsevärda resursförstärkningar för att möjliggöra en förbättring av programutbudet, som avtalen föreskriver, om allsidighet, information om nuets och framtidens händelser, kultur och förströelse, demokratiska värderingar, beaktande av minoritetsintressen osv. Vi lever redan i dag i ett ”informationssamhälle”, och detta informationssamhälle växer sig allt starkare. Samtidigt har vi ingen beredskap inför hur detta samhälle ser ut och kommer att se ut när det gäller en rad relevanta faktorer såsom fördelningen av kunskaper, tillgången till information inom olika grupper, makten över informationen. Genom att en rad nya media under 1980-talet kommer att få sitt kommersiella genombrott, såsom video, kabel-TV, data-TV osv., blir rundradions uppgifter än väsentligare. Kunskapsförmedlingen och vaktslagningen om demokratin innebär en utmaning för radio och TV — en utmaning som måste tas på allvar också av den borgerliga regeringen.

Herr talman! När riksdagen nu behandlar kulturutskottets betänkande 1979/80:24 rörande anslagsfrågor m.m. för radio och television vill jag inledningsvis uttrycka min förvåning över att dessa frågor inte har väckt större uppmärksamhet i våra massmedia. Det är ju ändå så att dessa frågor berör så många människor i vårt land. Det torde vara få som inte någon gång under dygnet ser på TV eller hör på någon av radiokanalerna eller närradion — förutsatt att man befinner sig på någon av närradions försöksorter. Det kan vidare konstateras att i budgetpropositionen, som ligger till grund för kulturutskottets betänkande, finns redovisningar och framförs förslag som borde väcka intresse i stora kretsar. Jag tänker i första hand då på TV-avgiftsutredningens betänkande som behandlar TV-avgifternas inkassering, kontrollen och avgiftsskolket. Utredningen har räknat fram att ca en halv miljon hushåll inte betalar rätt avgift, och av dessa betalar nära 400 000 ingen avgift alls. Radiofonden går med nu gällande avgifter miste om inkomster motsvarande ca 200 milj.kr. per år. Det här är ett förhållande som är upprörande och som inte kan tolereras, utan här måste åtgärder sättas in som leder till en förbättring av situationen. Vidare förs i propositionen fram förslag om en höjning av TV-avgifterna med 90 kr. — den höjningen skulle kunna reduceras om bara alla betalade sin licens. Även om alltså de här frågorna inte har uppmärksammats i någon högre grad av massmedia så har propositionen orsakat en stor aktivitet hos ledamöterna av denna kammare. Sålunda har inte mindre än ett fyrtiotal motioner väckts med anledning av utbildningsdepartementets budgetproposition. Herr talman! Det torde vara onödigt att utförligt motivera utskottets ställningstagande i alla de frågor som tas upp i de olika motionerna. Utskottets betänkande ger ju här de bästa upplysningarna. Jag vill dock så långt tiden medger gå in på några av de frågor som vi har haft anledning att Nr 102 behandla. Först måste det konstateras att utskottet i stora delar är helt enigt. Till betänkandet är fogat endast två reservationer och två särskilda.yttranden. Då hör det emellertid till saken att vpk:s uppfattning och förslag får vi ta ställning till först här i kammaren, vilket givetvis orsakar en hel del meningsutbyte och också voteringar. Den fråga som har orsakat de flesta motionerna är hur lokalradion skall utvecklas i fortsättningen. Sveriges Radio har i anslagsframställningen redovisat ett omfattande reformprogram för lokalradion. Enligt planen skall lokalradiostationernas bemanning inom tre år öka till i genomsnitt 39 personer, från 21 personer i nuläget och ursprungligen 14 personer. ; Med anledning av den framlagda planen uttalas i propositionen att det är angeläget att ambitionshöjningarna i radiooch TV-verksamheten inriktas på de mål som har angivits i riksdagsbeslutet. Då detta uttalande kan tolkas — och av många motionärer har tolkats — så att man skall återgå till riksdagens ursprungliga ställningstagande, har utskottet funnit det nödvändigt att understryka att utskottet upprepade gånger gjort uttalanden om den fortsatta utvecklingen av lokalradion. Sålunda framhöll utskottet i betänkande 1977/78:24 att det är angeläget att lokalradioverksamheten tillförs personella och ekonomiska resurser som gör det möjligt att successivt förverkliga de mål som sattes upp för lokalradion i proposition 1975:13 och genom det efterföljande riksdagsbeslutet. I betänkandet KrU 1978/79:20 uttalade utskottet att lokalradion har en väsentlig uppgift att fylla när det gäller att vidga yttrandefriheten och bredda den politiska debatten. Det är angeläget, framhöll utskottet, att lokalradion inte av brist på resurser hindras att pröva olika vägar att nå det mål som gäller för verksamheten. Önskvärt är att den får möjlighet att genom olika åtgärder förbättra bl.a. den lokala bevakningen. Vad som anförts i motionerna ger utskottet anledning att understryka att utskottet alltjämt har den uppfattning om betydelsen av lokalradions utveckling som kommit till uttryck bl.a. i de nu nämnda båda betänkandena . och i beslut som riksdagen fattat på förslag i dessa betänkanden.

Med hänvisning till att det är Sveriges Radios uppgift att besluta om fördelningen av medel mellan programföretagen har utskottet avstyrkt dessa motioner. Många motioner har väckts som tar upp rena programfrågor t.ex. när det gäller speglingen av bruket av alkohol, förekomsten av svordomar i programmen, andelen kristna program, kvinnlig tävlingsidrott osv. 45 Då det är programföretagen ensamma som har att utforma programverksamheten inom givna ramar — radiolag och radioavtal — så anser utskottet att riksdagen inte skall göra några uttalanden i dessa frågor. Det betyder dock inte att utskottet saknar synpunkter i dessa frågor — utskottet vill här hänvisa till de uttalanden som gjordes i utskottsbetänkandet 1977/78:24. Utskottet vill erinra om att dessa uttalanden fortfarande äger full giltighet. När det gäller våldsinslagen så kommer Kerstin Anér att beröra detta i sitt inlägg. Jag avstår därför från att här göra någon kommentar. 7 1978 års beslut om radion och televisionen innebär bl.a. att försök med s.k. närradio skulle inledas. Så har också skett, och försöksverksamheten leds av närradiokommittén. Kommittén har sökt kontakt med Sveriges Lokalradio för att undersöka möjligheterna till samarbete. I centermotionen 1273 uttalas nu att det uppdrag som närradiokommittén fått av regeringen förefaller vara så snävt att det är svårt att förverkliga ett samarbete mellan kommittén och lokalradion. Närradiokommittén bedriver sin verksamhet enligt riktlinjer som godkänts av riksdagen vid riksmötet 1977/78. Bestämmelser om verksamheten har meddelats i lagen om försöksverksamhet med närradio. En samverkan mellan närradion och lokalradion enligt de modeller som redovisats i motionen måste föregås av ett klarläggande av vilka regler som skall gälla för denna nya verksamhet. Även finansieringsfrågan måste övervägas, eftersom lokalradion och närradion finansieras på helt olika sätt. Utskottet finner det önskvärt att förutsättningar skapas för en verksamhet av den art som avses i motion 1273. Närradiokommittén bör därför ges vidgade direktiv och försöksperioden förlängas. Vad utskottet nu anfört med anledning av motion 1273 bör riksdagen som sin mening ge till känna för regeringen. Jag har tidigare kort berört Sveriges Radios anslagsframställning och de kostnadsberäkningar som företaget gjort för reformverksamheten. Om man tar hänsyn inte bara till de reala kostnaderna för reformerna utan också beaktar en väntad prisutveckling, kommer TV-avgiften enligt dessa beräkningar att budgetåret 1985/86 vara 1 000 kr. per år. Mot bakgrund av denna redovisning har föredragande statsrådet i propositionen framhållit nödvändigheten av att Sveriges Radio inför nästa års anslagsframställning gör en noggrann genomgång av olika reforminsatser och särskilt undersöker kostnader för dessa och deras konsekvenser för TV-avgiftens utveckling. Statsrådet har också funnit det angeläget att inskärpa att styrelser 'bch företagsledningari de olika bolagen har ansvaret för att de medel som erhålls för att bedriva radiooch televisionsverksamheten används med iakttagande av god hushållning. Dessa uttalanden markerar både det ansvar för god hushållning som vilar på styrelser och företagsledningar i de olika bolagen och bolagens skyldighet att i samband med sina anslagsframställningar redovisa hur tillgängliga resurser har använts. Med dessa uttalanden anser utskottet därför inte det vara erforderligt med någon sådan särskild granskning som har föreslagits i motion 1678, utan motionen avstyrks. Utskottets socialdemokratiska leda möter har dock reserverat sig mot denna motivering. Nr 102 De socialdemokratiska ledamöterna har också reserverat sig mot utskot Torsdagen den tets skrivning när det gäller de uttalanden som görs i propositionen angående 13 mars 1980 en eventuell kvotering av driftmedelsanslaget för att på så sätt garantera en rimlig omfattning av frilansmedverkan. Utskottet anför i denna fråga att det vill i likhet med departementschefen understryka att det är angeläget att en ökad frilansmedverkan i radio och television kommer till stånd. Vad som i årets budgetproposition anförts i fråga om en kvotering av driftmedelsanslaget bör enligt utskottets mening inte få uppfattas som uttryck för en ändrad principiell inställning i denna fråga och inte heller som någon uppmjukning av huvudprincipen att det är Sveriges Radio som fördelar driftmedelsanslaget. Utskottet anser det inte erforderligt att riksdagen gör någon hänvändelse till regeringen i enlighet med yrkande 1 a i motion 1233. Detta yrkande avstyrks alltså. När det gäller vpk-motionen nr 509 har utskottet — jag vill poängtera för Eva Hjelmström att det är ett enigt utskott — inte på någon punkt kunnat tillstyrka de förslag som framförts. I motionen framförs förslag om att regionaliseringen eller decentraliseringen av programproduktionen inte skall genomföras — Stockholms sändningstid får alltså inte minskas. Många förslag är också gamla vpk-krav, t.ex. förslaget om Sveriges Radios utträde ur Svenska arbetsgivareföreningen. Utskottet har som sagt inte på någon punkt kunnat tillstyrka vpk-förslagen. Avslutningsvis kan konstateras att utskottet på grund av svårigheter när det gäller att införa öresbelopp i telefaktureringen föreslagit att mottagaravgiften i förhållande till propositionens förslag höjs med 2 kr. per år. Denna justering av den allmänna mottagaravgiften kan beräknas medföra en ökning med 6 milj.kr. per år av radiofondens inkomster. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Karl-Eric Norrby förklarar att kulturutskottet inte på någon punkt kan tillstyrka vpk-förslagen. Det är beklagligt att kulturutskottet på det sättet sviker sitt ansvar, inte minst ansvaret för yttrandefriheten, som verkligen borde vara en angelägenhet för utskottet att värna om. Sedan tog Karl-Eric Norrby upp medelstilldelningen, precis som Jan-Erik Wikström gjorde tidigare. Faktum är att den omorganisation som den borgerliga regeringen har genomdrivit och som nu till stor del har genomförts har kostat pengar — pengar som kunde ha gått till att förbättra programutbudet, pengar som kunde ha inneburit att människorna hade fått tillgång till bättre program. Nu säger sig kulturutskottet värna om exempelvis lokalradion, och det är naturligtvis positivt och bra — Raul Blächer återkommer till detta. Men att 47 värna om någonting utan att ge de resurser som krävs innebär att de vackra orden stannar på papperet. Så till det här med regionaliseringen. Vi har sagt att man bör ta hand om de barn man fött innan man skaffar sig fler. Regionaliseringen av TV kommer att kosta hemskt mycket pengar. Innan man sätter i gång detta i stor skala bör man se till att de målsättningar man gav för lokalradion uppfylls. När det gäller regionaliseringen har man dessutom helt plötsligt i propositionen brutit ordningen för utbyggnaden. Vi anser att Örebro bör få de resurser man därifrån har krävt.
Herr talman! Eva Hjelmström målade i sitt första inlägg en väldigt mörk bild av läget när det gäller Sveriges Radio och programföretagens möjligheter att sköta sin syssla. Jag delar inte uppfattningen att tillståndet är så bedrövligt som hon vill ge sken av. I andra sammanhang talar Eva Hjelmström vackert om möjligheterna att skapa program inom Sveriges Radio även utanför Stockholmsområdet. Därför blir jag betänksam när hon nu klart uttalar sig för att man i fortsättningen inte skall gå fram efter decentraliseringspolitiken. Man skall inte låta sändningstiden från Stockholmsområdet gå ner och lägga ut motsvarande sändningstid på distrikten runt om i vårt land. Vi måste ändå komma ihåg att det finns utmärkta producenter och utmärkta möjligheter ute i distrikten i hela Sverige för programproduktion. Den tillgången vill vi ta vara på och även förstärka. Jag tycker som sagt att det är beklagligt att inte Eva Hjelmström ställer upp bakom den principen och därigenom breddar möjligheterna för Sveriges Radio att få ett bra utbud inom televisionen.
Herr talman! Det är en helt felaktig beskrivning som Karl-Eric Norrby nu ger av vpk:s motion och inställning i dessa frågor. Det är en svartmålning av vad vi har sagt. Visst skall vi decentralisera och visst krävs ökade resurser ute i distrikten. Utöver detta måste man i alla fall ha ökade anslag, och det är den borgerliga regeringen uppenbarligen inte beredd att ge. Det är skäligen meningslöst att diskutera decentralisering och säga att man skall göra en mängd bra program ute i distrikten, när man inte kan ge pengar, ateljéresurser eller annat att göra dessa program med. Det är den borgerliga regeringen som står för centraliseringen, inte vpk. Karl-Eric Norrby säger att det är en dyster bild jag målar upp. Ja, herr talman, efter att ha hört Jan-Erik Wikströms första inlägg i dag, där han förklarar helt frankt att varje program för sig skall balanseras, så tycker jag att bilden verkligen är dyster. Det kommer att innebära att vi får harmlösa, uddlösa, utslätade program och inte de samhällsengagerande, debattstimu lerande, känsloupplevande program som allmänheten, som jag tidigare Nr 102 framhöll, de facto har rätt att kräva. Torsdagen den

Herr talman! Just nu upplever vi en intensiv debatt om programmen i radio och television. Radions och televisionens sätt att ge information om alternativen i den kommande folkomröstningen utsätts dagligen för en stark kritik. Den kritiken kommer ingalunda bara från några yrkestyckare eller politiker som är aktivt engagerade i folkomröstningskampanjen. Sällan har jag bland så stora grupper av lyssnare och tittare mött så stark kritik som den som riktats mot Sveriges Radio under de senaste veckorna. I vilken utsträckning den hårda kritiken är rättvisande kan naturligtvis diskuteras och måste diskuteras. Men de inom Sveriges Radio som menar att debatten kring företaget är en form av påtryckning bör nog lugna ner sig. Det är självklart att Sveriges Radios verksamhet diskuteras också av politikerna, också i denna kammare. Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst, ett monopolföretag, och då måste man naturligtvis räkna med och finna sig i att den instans som ytterst representerar lyssnare och tittare och som också formellt har det slutgiltiga ansvaret för företagets verksamhet i en rad avseenden, nämligen riksdagen, gör sin röst hörd. Så länge, herr talman, som vi har ett monopol som Sveriges Radio är detta ofrånkomligt. Denna typ av debatt kommer vi i riksdagen aldrig ifrån, så länge förhållandena är sådana som de i dag är och har varit sedan företagets start 1925. Det är också ofrånkomligt att statsmakterna sätter upp vissa vida ramar för programverksamheten. Det är inte bara statsmakternas rätt utan naturligtvis också deras skyldighet. Den dag vi får en annan situation på detta område — då vi har fristående radiooch TV-företag — kommer naturligtvis saken i ett helt annat läge. Då, men först då, är det riktigt att dra paralleller med pressens frihet och möjligheter att spegla olika opinioner utan att behöva ta hänsyn till de krav på saklighet, opartiskhet och balans som i dag finns. Den som vill att samma regler som i dag gäller för pressen fullt ut skall gälla för Sveriges Radio bör ta konsekvenserna av detta och arbeta i riktning mot en annan situation när det gäller etermedia. Herr talman! Politikerna skulle dåligt sköta sina uppgifter, om de inte tog hänsyn till och var beredda att lyssna på kritiken mot Sveriges Radio — en kritik som på grund av utbudet inför folkomröstningen om kärnkraft väsentligen har hårdnat. Endast den som är blind och döv kan undgå att märka styrkan i och omfattningen av kritiken. Frågan är då: Är kritiken som hävdar att Sveriges Radio skulle gynna nej-alternativet i folkomröstningen riktig? Det kan ju tänkas att kritikstormen inte har fog för sig, att det här mer eller mindre handlar om någon form av masspsykos och att Sveriges Radio i energifrågan i själva verket ger ett sakligt och opartiskt utbud, som uppfyller rimliga krav på balans mellan olika åsikter. Jag har inte mött särskilt många som har upplevt det så, men tänk om... Hur skall vi nu, herr talman, få reda på detta? Jo, det finns möjligheter att inför framtiden undvika att hamna i dagens situation. Moderata samlings partiet föreslog i september förra året att ett fristående massmedieinstitut skulle inrättas, vars uppgift skulle vara att fortlöpande bidra med faktamaterial — inte åsikter —i olika frågor. Institutet skulle också fortlöpande följa upp programutbudet och belysa det ur olika aspekter samt göra specialstudier när så kunde vara befogat. Vi skulle på det sättet få ett underlag för den allmänna debatten och för olika former av vetenskaplig forskning. Vi skulle då slippa den förvirrade debatt som vi nu upplever, där företrädare för de olika åsikterna beskyller varandra för att ha missuppfattat saker och ting och där vi inte har särskilt mycket konkret att ta på. Om allt är väl, om det inte finns några problem, vore det — jag vill understryka det —i hög grad bra för Sveriges Radio att i så fall ha denna typ av fakta att komma med. Det skulle ju, herr talman, rentvå företaget från de beskyllningar som i dag förvisso riktas mot det. Likaså skulle radionämnden få ett bättre underlag för sitt arbete. Radionämnden har visserligen möjligheter att fälla eller fria anmälda program och att ta egna initiativ när det gäller granskning, men radionämndens verksamhet skall inte förväxlas med de krav på s.k. registrerande undersökningar som det moderata förslaget går ut på. Radionämnden gör en juridisk granskning av t.ex. enskilda program — och det är någonting helt annat. Det som nu har hänt när det gäller bevakningen av folkomröstningskampanjen har förvisso skadat Sveriges Radio. Styrkan i kritiken är sådan att det kommer att dröja ett bra tag innan kritiken lägger sig. Krav kommer att resas på åtgärder som garanterar att samma sak inte händer igen. Kritik slår ju som vi vet ofta över, och det är lätt att kasta ut barnet med badvattnet. Men det kommer naturligtvis inte att bli särskilt lätt att säga nej till försök att skapa framtida garantier för ett sakligt, opartiskt och balanserat programutbud. De som har ett ansvar för att det har blivit som det har blivit måste besinna detta. Herr talman! Det har tidigare i debatten talats om att ”tystnadens censur sänker sig över Sveriges Radio”. Ett annat citat: ”Utbudet har styrts och gjorts harmlöst.” Mot bakgrund av vad jag har sagt här vill jag påstå att det verkligen inte är många människor som upplever situationen så att det införts en tystnadens censur eller att utbudet varit harmlöst. Dagens debatt och kritik — jag upprepar att denna kritik kommer från människor som representerar ett flertal av de partier som också finns representerade här i kammaren — handlar i själva verket om raka motsatsen. De som nu menar att tystnadens censur har sänkt sig över Sveriges Radio är ju människor som i andra sammanhang inte har gjort ett skvatt för att se till att det blir en verklig yttrandefrihet i sådana länder som man uppenbarligen står väldigt nära ideologiskt sett. Det kanske skulle vara litet klädsamt om man tänkte på de enorma underlåtenhetssynderna på detta område, underlåtenhetssynder som vi ständigt blir påminda om när oppositionella kritiker sannerligen icke får tillgång till vare sig radio, television eller press utan förpassas till ställen där de effektivt tystas. Herr talman! I budgetpropositionen föreslås en höjning av avgiften för TV-licensen. Licensavgifterna uppfattas redan nu av många människor som mycket höga. Kostnaderna för att hålla sig med TV och t.ex. en morgonoch en kvällstidning, som är ganska normalt för ett hushåll, har ökat starkt. Från det enskilda hushållets synpunkt är det verkligen inga små belopp det handlar om. Det är naturligtvis så att en bra radiooch TV-verksamhet kostar pengar. Jag har haft förmånen att få sitta i televisionsbolagets styrelse sedan starten. Man lär så länge man lever, och jag begriper också att inte minst vissa typer av produktion är väldigt kostnadskrävande och att lyssnare och tittare trots allt får ut väldigt mycket per timme räknat för de pengar de betalar. Det är inte det det handlar om. Jag hyser all förståelse för att man inom Sveriges Radio vill göra bra program och hänga med i konkurrensen, både jämfört med utländska företag som man köper av — alltför mycket, tycker en del — och jämfört med andra typer av massmedieutbud som finns här i Sverige. Men det finns ändå anledning att räkna med att det i framtiden blir svårt att försöka höja avgifterna för TV-licenserna undan för undan. Jag tror, herr talman, att det kommer att vara mycket svårt att få gehör för några väsentliga höjningar under de närmaste åren. De moderata ledamöterna i kulturutskottet har i ett särskilt yttrande pekat på att möjligheten att införa reklamfinansiering skall hållas öppen. Det finns ett starkt stöd bland människorna för en sådan tanke, det visar en rad opinionsundersökningar under de senaste åren. Också mycket färska undersökningar bekräftar detta. Nu är inte frågan aktuell under innevarande avtalsperiod, och jag skall därför inte gå in på olika modeller. Jag vill understryka att det finns möjligheter att skapa ett system där vi klarar av de farhågor som rests i debatten vad beträffar programföretagens integritet och tittarnas berättigade krav på att slippa avbrott av reklam titt som tätt. Men jag skall återkomma till detta i annat sammanhang och nu bara erinra om att systemet med reklam är det normala i Västeuropa och att det alltså är vi i Sverige som bryter av och är underliga. Det må vi nu gärna vara, men vi skall ha klart för oss att det normala är rakt motsatt mot vad vi har. Herr talman! Det finns anledning att säga några ord om lokalradion, som blivit föremål för en rad motioner. Den önskar mera resurser, och det är inte märkvärdigt — det gör alla företag inom Sveriges Radio-koncernen. Alla har enligt min mening goda skäl för sina önskemål, och att göra en avvägning är sannerligen inte lätt. Men låt oss konstatera att enligt nuvarande ordning ankommer det på moderbolagets styrelse att göra den erforderliga avvägningen. Mot den bakgrunden bör riksdagen vara försiktig med uttalanden till förmån för det ena eller det andra programföretaget. Vi kan naturligtvis ifrågasätta om det är riktigt att det är moderbolaget som skall göra avvägningen. Georg Andersson hade vänligheten att för en stund sedan beröra vad han trodde jag skulle säga i det här avseendet, och han har alldeles rätt: jag hade för avsikt att säga att jag tycker att det på sikt är ganska onödigt att ha ett moderbolag med den konstruktion som vi har i dag. Vi kan spara en hel del pengar på att slopa detta moderbolag. Men denna fråga är heller inte aktuell. Den som vill införa en förändring får i så fall kräva att vi Jag vill understryka att vi från moderat håll inte har velat ge oss in i en Torsdagen den närmare diskussion om fördelningen på det sätt som många motionärer har — 13 mars 1980 gjort, men låt mig säga att det inte bara handlar om att dela på en fix kaka. Det finns möjligheter att öka kakans storlek, och då skapas också förutsättningar att tillgodose de krav som finns på expansion, på kvalitet och annat som tas upp på önskelistorna. vision, m.m. Ett sådant önskemål gäller regionaltelevisionen. När jag nu går in på den frågan är det inte min avsikt att diskutera moderbolagets rätt att göra avvägningen i fråga om fördelningen, utan jag vill peka på att det redan i riksdagsbeslutet 1978 fanns bestämda uttalanden om att regionaltelevisionen skulle byggas ut i samtliga distrikt under perioden fram till 1986. Av ekonomiska skäl kommer det inte att bli så, men det är min fasta uppfattning att vi skall fortsätta utbyggnaden så långt det är möjligt och så snabbt det är möjligt. Det kan inte vara rättvist att delar av Sverige har regionala nyhetssändningar i TV, medan andra inte har det — alla betalar ju trots allt samma belopp för licensen. Herr talman! Låt mig också säga några ord om problemet med våldsskildringar, bruket av svordomar i programmen m.m. Det finns en stark opinion mot den tidvis rikliga förekomsten av sådant. De programregler som finns på området liksom de vägledande uttalanden som har gjorts av olika instanser är det inget fel på. Om reglerna verkligen följdes, skulle motionärernas önskemål i stort sett ha varit tillgodosedda. Kulturutskottets uttalanden i år i frågan är så kraftfulla som man rimligtvis kan begära, och det gäller nu att verkligen följa upp dem. Det ansvaret vilar väldigt tungt på programföretagen. Jag vill avslutningsvis framhålla att den här debatten om Sveriges Radios verksamhet icke får uppfattas av företaget som försök till påtryckningar utan som ett uttryck för det stora intresse som människorna av naturliga skäl hyser för programverksamheten och som inte minst vi här i riksdagen har ett ansvar att följa upp.

Herr talman! Anders Björck ingår numera som ett speciellt inslag i varje debatt om Sveriges Radio, och man kan delvis förutspå vad han kommer att säga. Men man undrar ibland vem han företräder, om han företräder enbart sig själv eller moderata samlingspartiet. I den här debatten talar han tydligen som ombud för moderaterna i kulturutskottet trots att han inte tillhör utskottet, men han är i och för sig välkommen in i debatten. Frågan om vem Anders Björck företräder är intressant även av det skälet att moderata samlingspartiet är det största partiet i den borgerliga regeringen och att det är ett växande parti. Moderaterna vill gärna profilera sig på det här området, och de gjorde också det i valrörelsen. Nu för Anders Björck fram samma krav som Gösta Bohman förde fram i valrörelsen, nämligen kravet på ett s.k. fristående massmedieinstitut som skulle arbeta som ett speciellt granskningsorgan. Jag vill minnas att Jan-Erik Wikström avvisade 53 den tanken i valrörelsen. Det vore välgörande om Jan-Erik Wikström å regeringens vägnar ville avvisa tanken också i dagens debatt, så att det blir klarlagt var regeringen står i denna ganska viktiga fråga. Med anledning av Anders Björcks inlägg tycker jag vidare att det finns skäl att varna för att den aktuella, mycket unika situation vi nu har med anledning av debatten inför folkomröstningen i kärnkraftsfrågan tas som utgångspunkt för en allmän debatt om Sveriges Radios sätt att fungera. Vi har många synpunkter på dess sätt att fungera i den här speciella situationen, men jag tror att det vore fel att dra generella slutsatser. Till sist något om det särskilda yttrande som Anders Björck formellt skulle företräda. Det är litet besynnerligt, eftersom det ansluter sig till en motion där man framfört önskemål om en utredning om bl.a. reklamfinansiering av radiooch TV-verksamheten. Man följer inte upp motionen med en reservation, men skriver ett särskilt yttrande som i sak utgör en reservation. Det står bl.a. följande: ”Men med den kostnadsutveckling som nu skisseras för Sveriges Radio och med den kraftiga höjning av mottagaravgiften som detta kommer att medföra måste finansieringsfrågan tas upp till förutsättningslös prövning. Därvid måste även reklamfinansieringens möjligheter och konsekvenser studeras och olika modeller i detta avseende analyseras.” Detta innebär ju att man tycker att en utredning om reklamfinansiering bör ske. Är detta moderaternas ståndpunkt blir den naturliga följdfrågan: Hur ser regeringens talesman på denna fråga?

Herr talman! Anders Björck påstod sig vara motståndare till påtryckare. Själv är han ett levande exempel på just påtryckare — på annat sätt kan inte hans inlägg tolkas. Detta är, herr talman, djupt oroväckande, inte minst med tanke på att moderaterna är det största borgerliga partiet. Några ord med anledning av vad Anders Björck yttrade. Jag tycker att Anders Björck något bör väga sina ord när han diskuterar yttrandefriheten vid Sveriges Radio. Först vill jag säga att det vore välgörande, om han lärde sig att läsa rätt innantill, ty när han diskuterade censuren citerade han helt fel. Jag kan läsa upp den korrekta ordalydelsen. Det står så här: ”Med detta beslut inrättar Sam Nilsson en tigande censur i TV-kanalens samhällsdebatt; motståndare går att tysta genom att man själv vägrar tala. Strävan efter opartiskhet och balans är självklar inom ett samhällsägt medium som televisionen. Men den får inte drivas till ett självändamål på bekostnad av medborgarnas rätt till väsentliga faktaupplysningar och känsloupplevelser inför en av vår tids mest angelägna frågor.” Detta, herr talman, lyckas Anders Björck få till att en bred opinion, inte minst medarbetarna vid Sveriges Radio och TV, vill inskränka våra grundläggande demokratiska rättigheter. Sanningen är i detta fall raka motsatsen. Det är den breda opinionen som kräver att yttrandefriheten inte beskärs utan att den tvärtom vidgas och att grundläggande, grundlagsfästa t.o.m., rättigheter inte kränks. Anders Björck står för motsatsen.

Herr talman! Jag företräder, Georg Andersson, moderata samlingspartiet Torsdagen den och har fått förmånen att representera detta parti i t.ex. Sveriges Radios 13 mars 1980 styrelse, televisionsbolagets styrelse samt i informationsteknologiutredningen och videogramutredningen. De synpunkter som jag för fram i detta sammanhang anknyter till vad vi vid olika tillfällen har sagt. Ett fristående massmedieinstitut som jag har refererat till föreslogs i september månad av vår partiordförande Gösta Bohman, så det finns faktiskt en överensstämmelse — det är helt självklart — mellan vad jag säger och vad partiet i olika sammanhang har uttalat. Dessutom företräder jag folket, Georg Andersson. Jag företräder folket mer än Georg Andersson när jag talar om reklam-TV. Det har vi klara bevis på. Och jag företräder linje 2 mer än Georg Andersson gör när jag omnämner den kritik som finns när det gäller sättet att behandla alternativen i folkomröstningsfrågan. Jag företräder i hög grad en bred opinion av lyssnare och tittare i det här landet som är missnöjda med en del typer av program — inte minst när det gäller våldsinslag, svordomar och annat. Och, herr talman, jag företräder många regioner i det här landet, och även Georg Anderssons partivänner, när det gäller önskemålet att få en snabb utbyggnad av regional-TV. Han är emot en sådan utbyggnad, men det finns partivänner till Georg Andersson som motionerat för en sådan. Det finns alltså anledning att understryka att vi från moderata samlingspartiet företräder ganska så starka och breda opinioner i de här sammanhangen. Sedan har vi en koalitionsregering i dag. Folkpartiet, centern och moderaterna har naturligtvis olika utgångspunkter och olika programförslag på det här området, och då är det självklart, tycker jag, att vi också framför dem här. Sedan till Eva Hjelmström. Jag tycker att det är litet patetiskt att höra Eva Hjelmström stå här och tala om yttrandefrihet och om att vänsterpartiet kommunisterna har gått i bräschen för yttrandefriheten. All historisk erfarenhet och alla dagsaktuella erfarenheter visar att det förhåller sig tvärtom. Därför finns det inte särskilt stor anledning att fästa avseende vid hennes synpunkter här. Hon är ju missnöjd med att vi från statsmakternas sida försöker ordna balans i programmen. Hon tycker att detta är felaktigt och vill gå ett steg ytterligare — i fel riktning.

Herr talman! Om Anders Björck har rätt får jag tala i egen hög person utan att göra anspråk på att företräda någon i det här landet, därför att Anders Björck anser sig företräda allesammans — inte bara moderater och inte bara sitt län utan även mitt län och folket. Dra inte för långtgående slutsatser av den opinionsundersökning beträffande reklam-TV som beställdes av någon reklamfirma! Jag tror att det finns ett betydande motstånd emot reklamfinansierad televisionsverksamhet. Nu är frågan inte uppe till avgörande, ty moderaterna viftar bara med 55 hotet, de lägger inte fram förslagen. Det var det som föranledde min förra replik, som innehöll en fråga till framför allt Jan-Erik Wikström. Det är viktigt att få klargjort vad som är regeringens mediapolitik på de här områdena. Nu diskuteras reklamtelevision från olika utgångspunkter, och moderaterna flyter här på en liten begynnande våg. Jag tror att det är viktigt att regeringen klart säger ifrån att den inte intar en annan inställning till reklamfinansiering än den tidigare gjort. Sedan viftar Anders Björck också med en del andra förslag, som inte förts fram i kulturutskottet av hans partivänner där, och man frågar sig: Vaddigger det för tyngd i detta? Är det någonting som håller på att beredas någonstans och så småningom kommer? Vi är ju vana vid att moderaternas inflytande bara stärks och stärks. Det som en gång uppfattades som udda hot dyker plötsligt uppi en proposition. Därför, Jan-Erik Wikström: Hur är det med de hotelser som Anders Björck här framför?
Herr talman! Anders Björck upprepar att programmen skall balanseras, men han förklarar fortfarande inte hur. Skall det ske genom den vidsträckta yttrandefrihet, genom den mångfald som bl.a. jag efterlyser? Eller skall det ske genom att locket läggs på samhällsdebatten — genom en återgång till 1940-talet? Jag vet att Anders Björck företräder den senare linjen. Det är ju närmast litet komiskt att höra honom utropa sig till företrädare för folket, men skrattet fastnar i halsen. Sedan till detta med demokratifrågorna. Vänsterpartiet kommunisterna är faktiskt det enda parti i detta land, Anders Björck, som inte har varit med om att inskränka de demokratiska frioch rättigheter som arbetarrörelsen har tillkämpat sig. Detsamma kan definitivt inte sägas om Anders Björcks parti.

Herr talman! Georg Andersson fortsätter att ställa frågor, och jag skall naturligtvis gärna besvara dem. Det har väckts en motion om reklamfinansierad TV, och det har avgivits ett särskilt yttrande till kulturutskottets betänkande, av vilket det alldeles klart framgår att frågan om reklamfinansiering är aktuell först när den nuvarande avtalsperioden har löpt ut, alltså efter 1986. Om det inte tydligt framgår, kan jag klargöra den saken. Jag har fått många frågor under de senaste åren om reklam-TV, och jag har sagt att vi från moderata samlingspartiet — till skillnad från Georg Andersson — självfallet står bakom det beslut som riksdagen fattade 1978. Det skall genomföras, och det skall vi slå vakt om så länge beslutet gäller, dvs. avtalsperioden ut. Detta är fullkomligt självklart. Vad som händer sedan får vi ta ställning till när den dagen kommer. Men var inte orolig, Georg Andersson! Med den utveckling som äger rum på kostnadssidan, med den utveckling som vi har runt om oss i Europa —- inte minst i socialdemokratiskt styrda länder — kommer vi att begåvas med reklam-TV om så där tio år. Och moderata samlingspartiet kommer inte att Nr '102 behöva gå i spetsen för den kampen; den kommer att döma av den Torsdagen den hittillsvarande utvecklingen att sköta sig själv. Om Georg Andersson och jag 13 mars 1980 är kvar i riksdagen då, kommer vi säkerligen att få uppleva hur ett sådant beslut fattas under relativt stor enighet. Och så till Eva Hjelmström och frågan om programverksamheten. Varken jag eller någon annan företrädare för moderaterna har i radiooch TV-debatten sagt någonting annat än att vi vill att radiolagens och radioavtalets bestämmelser skall följas. Det kan väl rimligtvis Eva Hjelmström inte ha någonting emot? Det kan väl inte heller Sveriges Radios medarbetare ha någonting emot? Vad jag sade i mitt inledningsanförande och vad andra företrädare för moderaterna, inte minst vår partiordförande Gösta Bohman, har sagt är att vi måste se till att bestämmelserna i radiolagen och radioavtalet följs. Om Eva Hjelmström och vänsterpartiet kommunisterna inte vill vara med om det må det vara hänt. Det är väldigt viktigt att det inte råder någon tvekan på denna punkt: skriver vi ett avtal och stiftar vi en lag skall de följas lojalt av de programföretag som finns, och riksdagen har det yttersta ansvaret för att så sker. Det är inte att lägga på locket på någon samhällsdebatt — det är ingen av oss ute efter. Eva Hjelmström säger att vänsterpartiet kommunisterna inte har inskränkt några demokratiska frioch rättigheter. Nej, ni har inte haft chansen i det här landet. I de länder där ni har haft chansen har ni gjort det.

Herr talman! Georg Andersson har efterlyst besked. Jag vill ge honom besked i tre korta satser. Det första är att all massmedieforskning är angelägen. Det andra är att det inte behövs något massmedieinstitut för att komplettera radionämnden. Det är viktigt att radionämnden är det enda organ som tolkar huruvida radiolagen och avtalet efterlevs. Det tredje är att det i regeringen inte finns några som helst planer på att införa en reklamfinansierad radiooch TV-verksamhet.

Herr talman! Det riktas mycket kritik mot Sveriges Radio från olika håll; det är alldeles riktigt. Jag vill inte fortsätta den debatt som har förts här just nu, utan jag vill koncentrera mig på enbart en bit av den, där jag anser att denna kritik är 57 utomordentligt väl underbyggd — vid det här laget t.o.m. vetenskapligt underbyggd — nämligen den som säger att det måste finnas så litet av våld som möjligt, framför allt i barnprogrammen, att man i sådana sammanhang måste tänka sig oerhört noga för och att man måste dra ner på dessa våldsinslag. Jag vill här uttrycka min stora glädje över att ett enigt utskott med anledning av två motioner, en av Linnea Hörlén och en av Gunilla André och Ella Johnsson, har uttalat sig synnerligen starkt mot våldet i TV. — Det här är ju krav som återkommer ständigt och jämt; det är ett väldigt tryck från väljarna och riksdagsmännen. Man får ett intryck av att det inflytande som folkrörelserna har genom sina styrelseplatser och det som statsmakterna har när de formulerar radioavtalet av en stor del av allmänheten icke upplevs som tillräckligt. Men vi har alltså i utskottet — som ordföranden började med att säga här — alldeles särskilt markerat denna inställning till våldsinslagen i TV och radio. Vi har upprepat vad vi har sagt tidigare om att inslagen måste begränsas, att man bör vara särskilt försiktig i barnprogrammen och att man bör noga följa nya forskningsresultat på området. Sedan har vi sagt ifrån att kraven på hur våldet skall behandlas i programmen följer av radiolagens bestämmelser om att människovärdet skall respekteras. Slutligen har vi med ytterligare skärpa sagt ifrån att det icke kan råda något tvivel om vad programföretagen har att tänka på i det fallet. De här formuleringarna ser kanske litet bleka ut när man läser dem och om man inte är van vid riksdagstext, men jag vill understryka att de är oerhört kraftiga i sak. Och hur massmedia utnyttjar våldet är inte någon likgiltig fråga, särskilt inte när det gäller barn — barnen ser ju på de flesta program. Barns fantasi och sinnen fylls med stereotypa våldssituationer, där våld beskrivs som det enda eller det bästa sättet att lösa alla konflikter. Mottagare av budskapet av sådana filmer får ingen möjlighet att se bakom de s.k. skurkarnas fasad, utan allting målas i svart och vitt. Det avtrubbar reaktionerna mot våld och visar ibland barn på nya sätt att använda våld. I stor enighet och efter mycket intressanta debatter har utskottet velat markera programmakarens ansvar i den här frågan. Att sedan motionerna formellt har blivit avstyrkta är det minst intressanta i situationen. Utskottet är verkligen inte likgiltigt inför motionernas ändamål, som är att sanera våldsutbudet i radio och TV. Det är, särskilt efter en debatt sådan som den som har förts här just nu, viktigt att påpeka att det inte är fråga om något ingrepp i radiobolagens frihet, utan det är en uppmaning till dem att utnyttja sin fina frihet från kommersiella bindningar till att leva upp till statsmakternas intentioner i lag och avtal, till allmänhetens förväntningar på dem som skall förvalta yttrandefriheten och till sina egna samveten och anspråk på att vara kulturspridare. Jag vill citera Rädda barnens barnombudsman Bo Carlsson, som på en konferens i London nyligen sade att det inte är meningen att TV skall bli ”en visuellt förbättrad upplaga av Nick Carter”; det är verkligen inte meningen. Med denna markering, herr talman, vill jag bara yrka bifall till hemställani Nr 102

Herr talman! Det är inte så att regeringen har ändrat på någon inbördes ordning som Sveriges Radio föreslagit, utan såvitt jag vet är det så att Sveriges Radio själv har gjort en annan bedömning än man ursprungligen avsåg. Vi har tillmötesgått Sveriges Radios framställning om en utbyggnad i Växjö.

Herr talman! Om det är Västerbotten som Olle Göransson syftar på — jag trodde det var det tidigare skedet — så är det riktigt att regeringen i samråd med Sveriges Radio föreslår en utbyggnad i Västerbotten. Skälet till det är det som angavs i radiopropositionen, nämligen att vi önskar tillmötesgå det stora Norrlandsområdet.

Herr talman! Det är i dag drygt tre år sedan lokalradion kom till världen i sju län, och under 1977 blev den efter hand framfödd i vånda över hela landet. Det ställdes stora förväntningar från den lyssnande allmänheten. Nu skulle radion bli vardag och folklighet. Nu skulle de många komma till tals, och det skulle bli en dialog mellan beslutsfattare och vanligt folk, mellan politiker och väljare. Informationen måste gå i båda riktningarna, sades det i proposition nr 13 år 1975, lokalradiopropositionen. En radio som huvudsakligen informerade från beslutsfattare skulle inte fylla hela sin uppgift. Nu skulle medborgare med ett angeläget budskap ges möjlighet att göra sin röst hörd, och mediet skulle vara särskilt lyhört för eftersatta grupper. De beslut som fattas i stat, kommun, näringsliv och organisationer skulle kritiskt granskas. De lokala radiostationerna skulle få till uppgift att genom självständigt redaktionellt arbete spegla bl.a. de lokala samhällsfrågorna och därvid ge enskilda medborgare samt olika grupper och företrädare för olika intressen möjlighet att komma till tals. Herr talman! Allmänheten har fortfarande rätt att ställa dessa höga krav på lokalradion, så länge riksdagen inte har uttalat någon annan mening än vad som uttrycktes i lokalradiobeslutet 1975. Utskottet vidhåller ju också uppfattningen att lokalradion skall utvecklas och erinrar om de två senaste årens betänkanden, där det alltså har uttalats att det är ”angeläget att lokalradioverksamheten tillförs personella och ekonomiska resurser som gör det möjligt att successivt förverkliga de mål som sattes upp för lokalradion i proposition 1975:13 och efterföljande riksdagsbeslut”. Från förra året citeras: — — —- ”lokalradion har en väsentlig uppgift att fylla när det gäller att vidga yttrandefriheten och bredda den politiska debatten” . Ett flertal motionärer har i år uttryckt sin oro för lokalradions fortsatta utveckling. Med rätta har utskottet påpekat att riksdagen inte bör göra uttalanden med syfte att direkt styra Sveriges Radios beslut i fråga om medelsfördelningen. Tyvärr har utskottet också ur motion 509 av Lars Werner m.fl. utläst en koppling mellan höjd ambitionsnivå och resurser, som tillsammans skulle innebära ett krav på att riksdagen skulle uttala att moderbolaget skulle ge lokalradion ökade resurser inom de givna ramarna. Jag skall inte här ge mig in på någon semantisk diskussion av vpk-motionen. Jag nöjer mig med att påpeka att vi i yrkande 3 i motion 509 har föreslagit att koncernen skall få ta i anspråk 54,5 milj.kr. ur radiofonden utöver vad regeringen har föreslagit. I yrkande 6 i samma motion har vi föreslagit att riksdagen skall uttala att ambitionsnivån för lokalradion bör höjas och därmed avvisa regeringens förslag om lokalradions målsättningar. Vår avsikt med motionens yrkanden har inte varit att binda koncernledningen vid den ena eller andra summan för vad en sådan höjd ambitionsnivå skulle kosta. Det är dock alldeles uppenbart att det kostar pengar att inrätta och besätta nya tjänster för journalister och tekniker som skall placeras utanför lokalradiostationernas huvudorter. Många anser ju med visst fog att det inte är någon riktig lokalradio förrän man kan sända även inom en kommun och i vart fall ha lokala redaktioner som går närmare in på de verkligt lokala Nr 102 frågorna än huvudstationerna hittills kunnat göra. En välbehövlig konsoli Torsdagen den dering av stationernas verksamhet kräver redan i dag ökad personal på 13 mars 1980 huvudredaktionerna om man skall leva upp till de målsättningar som allmänhetens förväntningar grundar sig på. Det är likaså uppenbart att koncernen inte kan satsa på höjd ambitionsnivå inom lokalradion utan att sänka ambitionsnivån någon annanstans, om ramarna är otillräckliga för en sådan åtgärd. Herr talman! Jag satt som facklig representant med i lokalradions styrelse under de första åren, och jag arbetade på en av de första stationerna som startades i februari 1977. Jag kan intyga att både ledningsgrupp i företaget och medarbetarna ute på stationerna gjorde sitt bästa för att ge lokalradion en god start i efterlevnad av propositionens målsättningar. Jag kan också intyga att detta åtminstone under det första uppbyggnadsåret skedde med dagliga, medvetna åsidosättanden av vad gällande lagar och avtal på ” arbetslivets område stadgade om arbetstider och arbetsförhållanden. Om : den fackliga organisationen nitiskt hade övervakat att lagar och avtal hade efterlevts, så hade kaos uppstått under den perioden med den personaltilldelningen. Nu har vi erfarenhet av lokalradio, och mängden av motioner om lokalradions utveckling belyser de farhågor som allmänhetens känner för lokalradions framtid. Lokalradion har inte misslyckats, men den har knappast helt kunnat leva upp till ambitionerna i starten med den snålt tilltagna bemanning som stationerna fick. Att kritiskt granska beslut som fattas i landstinget, i länets kommuner, inom näringslivet och i organisationerna kräver tid och tålamod. Skall uppgiften tas på allvar så kräver den också ett slags undersökande journalistik, som inte nöjer sig med den bekväma vägen över presskonferenser och utsända kommunala handlingar. Att vara lyhörd för eftersatta grupper kräver också tid och tålamod. Det kräver en uppsökande verksamhet, som knappast kan ha siktet inställt på att fylla dagens aktuella sändningar med snabbt hopkommet material. Det kräver resor, samtal, lyssnande. Den som inte är van vid att låta sig intervjuas med bandspelare har rätt att kräva att intervjuaren ger sig tid och inte är jäktad av en snart förestående sändningstid. Herr talman! Jag vågar intyga att de som i dag arbetar inom lokalradion inte uppfattar utvecklingen för stationerna som tillfredsställande och inte heller som överensstämmande med tidigare utfästelser. Man sitter i dag i samma trista vardag som den gamla regionalradions anställda gjorde i början , på 1970-talet — jag var en av dem — när en lovande utveckling bröts och kom i bakvattnet på de nya utredningarna. Sedan starten har lokalradiofolket fått se den nya discoradion, den så kallade närradion, dyka upp som konkurrent i etern. Samtidigt sker utbyggnaden av regional-TV:n. Många ser med undran på detta, eftersom regional-TV i jämförelse med lokalradio kostar ungefär det tiodubbla per producerad programtimme. Jag vill inte med detta uttrycka någon mening om koncernens fördelning av resurser, inte heller om behovet av regional-TV, endast referera vad mina tidigare arbetskamrater i dag talar om. Och jag kan intyga att det är utomordenttigt pressande attt.ex. bedriva en självständig journalistik mellan kl. 5 och 7 på morgonen när en journalist och entekniker ensamma har att ansvara för en sändning som startar kl. 6. Det är pressande i synnerhet om hänsynen till gällande avtal inte har gjort det möjligt att ha någon reporter i farten kvällen innan. De intervjuer som i en sådan situation görs i aktuella frågor — för att man skall slippa citera tidningarnas nyheter — görs hellre med intervjuvana beslutsfattare, mycket sällan med den av beslutet berörde enskilde medborgaren. Detta är bara en godtyckligt vald ögonblicksbild av hur det emellanåt kan fungera. Och försöker lokalradiostationen att komma till rätta med det ena så går det i regel ut över det andra. Bättre bemanning vid sändningarna betyder med oförändrad personal alltid sämre möjligheter att ha arbetsteam ute i länet på reportage och inspelningar. Sådan är vardagen inom lokalradion. I motion 509 har vänsterpartiet kommunisterna begärt ökade medel ur rundradiofonden till koncernen, på det att koncernen må tillförsäkras erforderliga möjligheter att ekonomiskt bl.a. sörja för en höjd ambitionsnivå för lokalradion. Desslikes har vi begärt att riksdagen skall uttala sig för en sådan höjd ambitionsnivå. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motion 509 av Lars Werner m.fl.

Herr talman! Som kammarens ledamöter väl känner till sändes radions morgonandakt under många år i program 1. Lyssnarfrekvensen var mycket hög, kanske för att programmet var mycket bra placerat — just före radions Morgoneko. Jag är övertygad om att svenska folket, som är ett vaket och nyhetsintresserat folk och som av den anledningen hade program 1 inkopplat för att lyssna på morgonnyheterna, mådde väl av att få sig till livs litet andlig spis på morgonen. Radions morgonandakt var ett uppskattat och populärt inslag i program 1:s utbud på morgonen. Vacker sång och musik och ett ord på vägen var också ett välgörande avbrott i den aldrig sinande strömmen av skvalmusik. Så flyttades under uppseendeväckande former och under starka protester från stora folkgrupper radions morgonandakt till program 2. Resultatet blev att folk tappade bort programmet, lyssnarna bara försvann. Det är, om man får tro tidningarna, så få som lyssnar på morgonandakterna i radio nu för tiden att de knappt är mätbara i de lyssnarundersökningar som kontinuerligt görs. I januari i år, under den allmänna motionstiden, väckte jag en motion med yrkande om att riksdagen borde uttala sig för att radions morgonandakt åter flyttas till program 1. Kulturutskottet som behandlade min motion har gjort det mycket lätt för sig. På ett par rader buntar man ihop fem sex motioner med mer eller mindre kristen anknytning och avstyrker dem med att det här har riksdagen inte med att göra, det är inte vårt bord. Nej, menar utskottet, det här skall Nr 102 programmakarna på Sveriges Radio ensamma sköta om. Det är deras uppgift. Skall jag vara ärlig, herr talman, så förstod jag nog att utskottet skulle tackla min motion så som man gjort. Men jag väckte motionen ändå, därför att på det sättet fick jag tillfälle att gå in i debatt och säga att enligt mitt förmenande behandlar riksdagen många radiooch TV-frågor helt felaktigt. Vi som är valda ombud för Sveriges folk skall se till att det stora monopolföretaget Sveriges Radio får alla de resurser som bolaget behöver — ekonomiska, personella och tekniska — för att bedriva sin verksamhet. Och det är inget feli detta. Det är vår uppgift, vårt ansvar. Men det märkliga är att vi riksdagsmän, som enskilda ledamöter och som grupp, inte skall här i riksdagen få framföra väljarnas syn och önskemål vad gäller programverksamheten. Hit in till maktens korridorer skall inga opinionsvindar från folkhavet blåsa in. Under mina 14—15 år i riksdagen har jag aldrig deltagit i någon radiodebatt. Skälet till detta är inte att jag till min läggning är tillbakadragen och försynt, utan skälet är att jag känner en viss rädsla för att jag som politiker skulle uttala mig om Sveriges Radios programverksamhet. Att kritisera tidningarna, att skälla på Aftonbladet och Expressen, går väldigt bra — det är inne — men att framföra sin oförblommerade uppfattning om Sveriges Radios verksamhet är värre. Jag har en känsla av att många som arbetar i det stora huset på Gärdet anser att deras arbetsfält är helig mark, som inte skall beträdas av riksdagsmän och annat folk. Är det någon som vågar kritisera, klipper programansvariga till med att vederbörande kritiker är ute för att censurera programmen. Det är en teknik som alltid går hem, i alla läger. Men, herr talman, det är inte fråga om censur. Uppriktigt sagt är jag förvånad över det sätt som man tacklar dessa frågor på. Utskottet slår fast att radiooch TV-verksamheten i Sverige i fortsättningen liksom hittills skall vara anförtrodd åt ett företag i allmänhetens tjänst, som inom ramen för allmänna riktlinjer arbetar fritt och självständigt. Det är de flesta också ense om, men företaget arbetar ju inte i ett lufttomt rum. Företaget skall tjäna allmänheten. Då är det rimligt att allmänhetens åsikter om hur företaget fullgör sitt ansvarsfulla värv också förmår påverka dem som är ansvariga för monopolföretagets verksamhet. Svenska folket håller radiooch TV-företagen under armarna genom att årligen betala allt dyrare licensavgifter. Riksdagen blir för mediafolket en guldkalv, kring vilken man ystert dansar då budgetpropositionen läggs fram. När sedan allmänheten genom sina folkvalda framför synpunkter på programmen, fnyser man indignerat som sårade oskulder och tar skydd bakom radiolag och avtal med staten. Då är allmänhetens åsikter och politikernas medverkan inte lika välkomna. Någon har sagt: att mjölka kon går bra, men när kon råmar då vill man inte gärna kännas vid henne. Jag tycker att utskottet för ett dubbeltungat resonemang. Man hänvisar till att regering och riksdag inte bör kunna anlägga synpunkter på t.ex. enskildheter i programutbudet. Det är väl i och för sig riktigt och rimligt. Men om en stor kristen opinion anser att radion misskött sig när den flyttat morgonandakterna från en kanal till en annan, så är det inte fråga om enskildheter i programutbudet. Om radion skall vara i allmänhetens tjänst vore det snarare rimligt att kräva att den kristna grupp som enligt grundprincipen skall betjänas av radion också får sina önskemål tillgodosedda. Om radion negligerar dessa lyssnare är det riksdagens sak att påtala missförhållandena och framhålla att företaget bryter mot grundprinciperna för radio och TV-verksamheten. En sådan åsikt borde riksdagen kunna uttala. Därför tycker jag det är trist att man nu'kan notera att utskottet inte haft tillräckligt kurage att ställa sig bakom denna uppfattning. I så fall hade man biträtt min motion. Herr talman! Av erfarenhet vet jag att det är lönlöst att yrka bifall till en motion som enhälligt avstyrkts av ett utskott. Låt mig säga att jag ändå upplever en viss tillfredsställelse av att ha fått ta till orda här. Jag anser nämligen att jag är folkets röst.

Herr talman! Jag skall inte söka sak med Filip Fridolfsson i denna fråga. Som enskilda riksdagsmän kan vi ha många synpunkter på programmen.

Men när Filip Fridolfsson samtidigt säger att han finner det helt ogörligt att ställa något yrkande, gör han inte läget lättare för utskottet. Jag fattar hans uttalande så att han är lika väl medveten som utskottets ledamöter om vad som står i radiolagen. När vi tolkat radioavtalet har vi kommit fram till att motionen behandlar saker som vi måste överlåta till Sveriges Radio och programbolagen att själva sköta. Sedan tror jag det är vår uppgift som enskilda riksdagsmän att bilda opinion på de punkter där vi tycker att Sveriges Radio inte sköter sig bra. Men så länge Sveriges Radio följer gällande lag och avtal tror jag inte vi skall begära att utskottet skall gå in och börja peta i Sveriges Radios sätt att sköta sitt arbete.

Herr talman! Jag talar inte som enskild riksdagsman här, utan jag anser att jagtalar för en stor grupp väljare. Visitter ju här på mandat av väljare. Vi 349 går inte upp och deklarerar vår personliga uppfattning om det och det programmet, utan vi talar på väljarnas vägnar. Vi behöver inte bilda en opinion, den finns gå redan! Jag trodde att statsrådet Wikström skulle sitta kvar och lyssna på mitt anförande så att jag fick ett statsråd som åhörare någon gång, men O.K., jag Nr 102 får debattera med utskottets talesman i stället. När riksdagen nu har detta Torsdagen den opinionstryck i ryggen så kunde väl riksdagen också göra ett sådant uttalande 13 mars 1980 så att personalen på Sveriges Radio fick veta vilka programönskemål som svenska folket har. Jag anser att vi kryper alldeles för mycket i buskarna för programansvariga på Sveriges Radio. Vi skall redovisa opinioner som finns ute i folkhavet. Då kan vi nå resultat. Även om detta, herr talman, var min debut i radiosammanhang, så känner jag hur oerhört rätt jag har.

Herr talman! Vi säger på s. 22 i betänkandet — och det tror jag att Filip Fridolfsson tidigare har citerat här — följande: ”Gällande avtal med televisionsbolaget, riksradiobolaget och lokalradiobolaget innehåller föreskrifter bl.a. om att resp. bolag i skälig omfattning skall tillgodose olika intressen i fråga om bl.a. religion, kultur och vetenskap.” Här nämner vi alltså tre mycket viktiga områden. Men samtidigt säger vi när det gäller motionerna att av de programfrågor som har aktualiserats i olika motioner är flertalet av den arten att riksdagen inte bör göra några uttalanden, eftersom det är programföretagen ensamma som har att utforma programverksamheten. Sedan räknar vi upp de motioner där man har framfört just sådana förslag som berör radioavtalet. Jag vill i sammanhanget erinra om — och vårt ställningstagande måste ses mot den bakgrunden — att vi i årets utskottsbetänkande påpekar att vi gjorde ganska klara uttalanden i dessa frågor när radiopropositionen behandlades 1978. Det är som sagt mot den bakgrunden man skall se utskottets ställningstagande till dessa motioner som väckts i riksdagen även i år. Låt mig framhålla att vi för vår del inte tar lätt på de här problemen — tvärtom. Men vi har inte ansett det vara möjligt för oss att inom de ramar som vi har att ta hänsyn till — radiolag och radioavtal — göra de uttalanden som har begärts i motionerna.

Herr talman! Vad jag har yrkat i min motion är att riksdagen skulle göra ett uttalande om en återgång till program 1 med morgonandakten. Det har vi rätt att göra — det strider inte mot något avtal. Jag menar att det är en orimlig argumentering som Karl-Eric Norrby för. Jag har här propositionen 1977/78:91, men jag skall inte trötta kammaren med att läsa innantill alltför mycket. I denna proposition påpekade emellertid statsrådet Wikström — alltså för två år sedan — nödvändigheten av ett uttalande. Detta uttalande gjordes av riksdagen, och det var ett sådant uttalande som jag tyckte att vi hu skulle kunna göra. Då viker sig utskottet och vill inte göra det uttalande som vi med full kraft skulle kunna göra och därmed vinna respekt i stora delar av det här landet.

Herr talman! Invandrarna utgör i dag en stor del av den svenska arbetarklassen. De utgör dessutom en del som drabbas särskilt hårt av det kapitalistiska samhällets orättvisor. Invandrarna är ofta hänvisade till de tyngsta, smutsigaste och sämst betalda jobben. De har oftare obekväma arbetstider i skiftarbete och kontinuerlig drift. De bor ofta i de dyraste bostäderna i stadsdelar med omfattande social utslagning och eftersatt social service. De drabbas först av alla, när det är aktuellt med nedskärningar av produktion och personalinskränkningar. De främsta orsakerna till att invandrarna inte har möjlighet att konkurrera på arbetsmarknaden är lägre utbildning och språksvårigheter. Enigheten i riksdagen har varit total när det gällt att fastställa målen för den svenska invandrarpolitiken — jämlikhet, valfrihet och samverkan. Så snart det gäller att genomföra denna målsättning i konkret politik, blottas däremot genast betänkliga sprickor i enheten. Orsaken till sprickorna är att vi tillmäter uppfyllandet av denna målsättning olika vikt. Detta är inte särskilt överraskande. Men genom årets budgetproposition har detta politiska problem blivit mycket tydligare. På punkt efter punkt har regeringen nämligen låtit sitt besparingsnit gå ut över de politiskt och ekonomiskt svagaste grupperna i samhället. Och dit hör framför allt invandrarna. Herr talman! För att uppfylla invandrarpolitikens målsättningar krävs vissa grundläggande förutsättningar. En av dessa förutsättningar är en bra fungerande och tillräcklig hemspråksträning och hemspråksundervisning, som når samtliga invandrarbarn. Det finns i dag inga skilda uppfattningar om hemspråkets eller modersmålets betydelse för invandrarbarnets språkutveckling och personlighetsutveckling. Det finns inte heller några skilda uppfattningar om svenskundervisningens betydelse för invandrarnas möjligheter att hävda sig i det svenska samhället. Det föreligger också ett akut och från jämställdhetssynpunkt mycket viktigt behov av ökade resurser för svenskundervisning som når invandrare som inte har någon anställning, t.ex. hemarbetande kvinnor och invandrarungdomar. Det är i detta sammanhang som utbildningsradion är viktig och kan spela en stor roll. I sin anslagsframställning för budgetåret 1980/81 pekar utbildaingsradion på flera eftersatta men angelägna områden. Man framhåller bl.a. att det i Sverige finns goda förutsättningar för att producera, distribuera och använda utbildningsprogram, att utvecklingen inom området visar på ökande behov av utbildningsinsatser och att en fortsatt regional utbyggnad samt uppbyggnad av ett invandrarutbud är angelägna förstärkningar av programverksamheten. Inte minst det senare ser vpk som mycket väsentligt. Utbildningsradion har här helt unika möjligheter att nå ut till invandrarna. En sådan förstärkning kräver emellertid inte bara resurser särskilt avsedda för ändamålet, utan också att man får medel för en konsolidering och regionalisering av verksamheten. De uppgifter utbildningsradion satt upp för invandrarpolitiken är följan Nr 102 de: Torsdagen den 1. Program och andra läromedel som stöd och stimulans för den träning 13 mars 1980 och undervisning i hemspråk som invandrarbarn i förskola och grundskola måste ha för sin språkliga utveckling. 2. Program och andra läromedel på olika invandrarspråk för att ge en orientering om hur det svenska samhället fungerar: rättigheter, skyldigheter och möjligheter — alltså samhällsorientering i vidaste mening för vuxna invandrare. 4. Program och andra läromedel, både på invandrarspråk och på svenska, som en hjälp i alfabetiseringen. 6. Informativa och attitydpåverkande program för svenskar om invandring och invandrare, deras hemländer och kulturella bakgrund, deras självklara plats i det svenska samhället osv. 7. Program och material som ger information och fortbildning till olika yrkesgrupper vilka har regelbunden kontakt med invandrare, t.ex. lärare, tjänstemän inom olika serviceyrken och vårdpersonal, för att ge dem ökad kunskap om invandrarnas situation. Självfallet kan inte allt detta genomföras under ett budgetår. Det är emellertid angeläget att man redan nu kan starta uppbyggnaden av en bra invandrarverksamhet. Förutom till dessa projekt, som vpk anser oerhört viktiga, måste utbildningsradion få resurser också till sin övriga verksamhet, där man särskilt pekat på barnen och deras behov, arbetslivet och dess mångskiftande krav samt samhällsutvecklingen i stort. I sitt yrkande om avslag på motion 1979/80:510 säger utskottet att man visserligen anser att det är angeläget med en fortsatt utveckling av utbildningsradions verksamhet, men att man av statsfinansiella skäl inte kan förorda en sådan avsevärd ökning av anslaget som föreslås i motionen. Herr talman! Att det pågår en djupgående kris i landets ekonomiska system är hela arbetarklassen i Sverige och inte minst invandrarna mycket medvetna om. Det har den borgerliga regeringen med sin politik låtit oss alla märka. Men när man hela tiden hänvisar till just den ekonomiska krisen för att inte genomföra mycket angelägna och för invandrarna helt nödvändiga åtgärder, är det inte bara en fråga om ekonomi utan om politiska prioriteringar. Dessa prioriteringar avslöjar också den politiska viljeinriktning som vägleder utskottets avslagsyrkanden. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1979/80:510.

Herr talman! Kulturutskottet redovisar i sitt betänkande 1979/80:24 att det upprepade gånger haft att uttala sig om lokalradiosituationen i Västsverige. När utskottet nu åter haft frågan om denna västsvenska lokalradiosituation uppe till behandling på grund av att den aktualiserats i motioner, måste orsaken vara att befolkningen i berörda områden önskar förändringar som kan medföra ett ökat utbyte av den tillgång lokalradion är avsedd att vara och av den tid den har till sitt förfogande. Ett av motiven för en lokalradio var att ge länen i deras helhet en chans till ökad information om vad som händer ”länslokalt”, att ge kontakt med människor som är aktiva inom länet, att ge kontakt med och del av hela länets kulturutbud samt att ge länsinvånarna nära kontakt med hela sitt län. Därför delades landet in i 24 lokalradioområden, i huvudsak sammanfallande med länsgränserna. Detta var en bra utgångspunkt. Den enda stora avvikelsen från denna gränsindelning skedde i Västsverige, där områdesgränserna delade Älvsborgs län och Göteborgs och Bohus län mitt itu. Näringsgeografiska synpunkter var enligt propositionen motivet för denna avvikelse. Redan vid tidpunkten för beslutet 1975 framfördes farhågor inför denna tudelning— man befarade att länsintressanta frågor skulle bli svåra att bevaka och föra ut till länets hela befolkning. Orust-Tjörn-Stenungsund är ett område som ligger så till i länet, att det hamnat på mellanhand, i utkanten av ett område. Området Orust-Tjörn-Stenungsund är inte ensidigt orienterat mot Göteborg uian även mot Uddevalla och norrut. Lysekil-Uddevalla och norra Bohusiån har självfallet mycket gemensamt med residensstaden och har intresse av kommunerna däromkring. Såväl länsstyrelse som landsting är förlagda till Göteborg. Landstingsmöte hålls oftast där. Även många andra länsomfattande verksamheter har administration och sammanträden förlagda dit. Det är naturligt för människorna — och för länet som helhet — att information och debatter om verksamheter går ut över hela länet. Lokalradioområdesgränserna följer inte sjukvårdsområdena. Partiorganisationer och en hel del andra verksamheter har länet som verksamhetsområde för sin organisation. Informationen om dessa tudelas av lokalområdesgränserna. Hela Bohuslän är en riksdagsvalkrets. Det som händer inom valkretsen är intressant för hela valkretsen, och därmed är det positivt om information och aktiviteter kan föras ut över hela länet. I vår motion har vi anfört att vi anser att många skäl talar för att länen inte skall delas på lokalradioområden. En ändring bör därför komma till stånd beträffande lokalradion i Göteborgs och Bohus län. Olika alternativ kan tänkas, men målet skall vara att lokalradioprogrammen skall behandla frågor från hela länet. För att detta synsätt skall kunna behandlas i den pågående översynen anser vi att riksdagen skall uttala sin ståndpunkt i principfrågan. Utskottet har inte tillstyrkt vårt förslag utan avstyrkt motionen. Utskottet Nr 102 hänvisar till pågående planeringsarbete samtidigt som man anför att de Torsdagen den problem som påtalats beträffande Västsverige utan tvivel är komplicerade, 13 mars 1980 däri inbegripet också tekniska frågor. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag förutsätter att planeringsar Medelsanvisningen betet med allvar tar hänsyn till de problem som har påtalats.
Herr talman! Om jag hade väntat tills Märta Fredrikson talat färdigt, hade jag kanske inte behövt begära ordet. Jag ville bara göra Märta Fredrikson uppmärksam på det som vi har anfört i betänkandet om det pågående planeringsarbetet och om att lokalradioföretaget självt skall ta ställning i den här frågan. I anslutning till detta vill jag också påstå att utskottets ledamöter är väl medvetna om de svårigheter som finns i Västsverige på lokalradions område, bl.a. de problem som sammanhänger med att vi har stationer som går över länsgränserna. Det är att notera att vi har detta problem inte bara i Göteborgs och Bohus län utan även inom andra län. Vi har tidigare uttalat att denna fråga måste få sin lösning, men att vi inte har kunnat tillstyrka motionen beror på de svårigheter som också Märta Fredrikson själv har åberopat i det här sammanhanget.
Herr talman! Kan man då tänka sig att utskottets talesman uttalar att utskottets avsikt är att organisationen skall utformas i enlighet med förslagen i motionen?
Herr talman! Jag vill inte utfärda några löften i den riktningen. Jag tror att det skulle föra för långt. Det är välmotiverade synpunkter som har framförts i motionen i fråga, men från utskottets sida vill vi ändå avvakta planeringsarbetets fullföljande liksom också hur lokalradioföretagen kommer att ställa sig till förslagen. Jag förmodar att de också kommer att ta hänsyn till de synpunkter som har framförts i den här motionen.

Herr talman! Jag har i motion 761 framfört att man borde ha information i radio och TV om alkoholfrågor och att man bör beakta alkoholproblematiken också när det gäller programurvalet. Utskottet har sagt att vi här i riksdagen inte skall uttala några speciella synpunkter i det här avseendet, och jag skall inte framställa något yrkande i den riktningen. Men jag utgår ifrån att de som sysslar med sådana här frågor i radio och TV ändå tar del av vad som händer i riksdagen och att de på det sättet informeras om de synpunkter och önskemål som vi kan ha. Vi vet att det förekommer väldigt mycket alkoholdrickande i TV-program av olika slag och att detta nästan alltid framställs som någonting positivt. Jag vill att man som motvikt till detta skall ha en alkoholinformation i radio och Å TV på ungefär samma sätt som skett i fråga om trafiksäkerhetsfrågorna. Informationen bör redovisa de medicinska synpunkterna i samband med alkohol, de sociala problemen och också de ekonomiska, varvid de ekonomiska aspekterna bör ställas i relation till vad man hade kunnat skaffa sig om pengarna inte hade utnyttjats till alkohol. Jag vill också att man skall göra en viss värdering av programurvalet, så att man inte tar med alltför mycket av alkoholbruk i programmen. Vi klagar väldigt ofta över att ungdomar dricker, och det har sagts många gånger från den här talarstolen att alkoholmissbruket är vårt största problem f. n. Alla måste vara med och ta sitt ansvar. Vi kan inte bara tala om hur det inte skall vara, vi måste göra någonting positivt för att vi skall få en bättring till stånd.

Herr talman! Jag har ansett mig böra foga ett särskilt yttrande till konstitutionsutskottets betänkande nr 37, främst med hänsyn till den verksamhet som jag tillsamman med numera allt fler ledamöter av kammaren företräder, nämligen sjukvården. Detta särskilda yttrande innebär att jag inte anser att sjukvård i normala fall är någon myndighetsutövning utan en serviceverksamhet och att vi måste finna en form att betrakta sjukjournaler som något annat än ”allmänna handlingar”. Intill dess så sker tvingas vi leva med en lagstiftning som i verkligheten inte är tillämplig på dessa handlingar och inrikta oss på att — i avvaktan på att man finner nya och bättre begrepp inom juridiken — försöka begränsa skadeverkningarna av en inadekvat lagstiftning så mycket som möjligt. Endast utskottets upprepade bekännelser att det här rör sig om ”en mycket komplicerad lagstiftning”, vars konsekvenser knappast kan överblickas förrän den varit ”tillämplig någon tid”, och att det därför är nödvändigt att följa rättsutvecklingen och efter hand överväga de förändringar som kan visa sig nödvändiga har gjort att jag har kunnat avstå från att reservera mig i de delar som gäller sjukvården. Utskottet framhåller på flera ställen i betänkandet att avvägningen mellan å ena sidan skyddet för den enskilde och å den andra kontrollen av den offentliga förvaltningen är svår. Man tycker sig dock kunna ana — och man hörde det alldeles klart i Hilding Johanssons anförande — att utskottet i denna sin avvägning likväl ger ett visst företräde åt offentlighetsintresset. Min erfarenhet av ett liv i sjukvårdens tjänst går åt det andra hållet: Jag ser som min uppgift i riksdagen främst att slå vakt om vad som i regeringsformens 1 kap. 2 § kallas ”den enskilda människans frihet och värdighet” och att främja vad som i samma paragraf sägs om ”det allmännas” plikt att ”värna den enskildes privatliv och familjeliv”. Det ansvaret leder också till att försöka verksamt bevaka att myndigheterna hålls efter, och det är här offentlighetsprincipen har sin betydelse och sin tillämpning. Något medborgerligt behov av, eller någon rätt, att i offentlighetsprincipens namn göra intrång i andra medborgares personliga integritet föreligger däremot icke. I utskottets betänkande erinras om organ ”som är myndigheter i TF:s mening men som allmänheten inte betraktar som sådana”. Sådana ”organ” är bl.a. våra sjukhus. ”Allmänheten” förväntar sig när den vårdas på sjukhus, i öppen och sluten vård, att läkare och annan personal har ”tystnadsplikt” och att vad patienten i förtroende meddelar läkare och vad som i övrigt förekommer under vården stannar mellan de berörda. Man tar också för givet att skriftliga uppgifter i journaler förvaras så att de ej blir tillgängliga för obehöriga. All sjukvårdande verksamhet bygger på en underförstådd överenskommelse om dessa premisser. Den offentligrättsliga uppfattningen att sjukjournaler är ”allmänna handlingar” har därför ifrågasatts av läkarna, som inte själva ser sig som ”myndighetsutövare” gentemot sina patienter utan snarare som deras företrädare gentemot andra myndigheter. I vissa hänseenden kan läkarens relation till sin patient jämföras med försvarsadvokatens till dennes klient eller prästens till den som biktar sig — två förtroendesituationer, till vilka lagstiftningen tar speciell hänsyn. Det är angeläget att myndighetsbegreppet snarast blir föremål för - utredning. Utskottet ”förutsätter” att regeringen snarast skall låta utreda frågan om sekretess mellan myndigheter. Inom sjukvården kan man i det mest komplicerade länet - Stockholms län — finna fyra eller fem myndighetsnivåer: kliniken, sjukhuset, förvaltningsområdet, hälsooch sjukvårdsnämnden och landstinget. På vilken av dessa nivåer träffar man myndigheter, som är, som det heter i utskottets text, ”självständiga i förhållande till varandra” och vid vilkas gränser handlingssekretessen för allmänna handlingar upphör? Och hur skall man kunna säkra sig mot obehöriga samkörningar av dataregister inom dessa myndigheter och mellan dem och andra? Vad betyder det inom sjukvården att sekretessen i den nya lagstiftningen inte följer den skyddsvärda uppgiften utanför det s.k. primära sekretessområdet? Om en hemlig uppgift skickas ut av misstag kan den inte åter infångas. Inte heller torde den som släppt ut den drabbas av straff, om det inte kan visas att detta skett uppsåtligt. Införandet av tekniken med ”skaderekvisit” — inom sjukvården ett ”omvänt skaderekvisit” — kräver ett rätt besvärligt nytänkande hos beslutsfattarna, och detta nytänkande förenklas sannerligen inte av att handlandet skall appliceras icke på det enskilda, föreliggande fallet utan på ett tänkt ”typfall”. Ingen läkare kan längre hänvisa till sin absoluta tystnadsplikt, om någon försöker avlocka honom upplysningar om enskilda patienter. Man skall ha klart för sig, att medan en framställning om utlämnande av handlingar, eller muntliga uppgifter, från en vanlig ”myndighet” endast sker på kontorstid och med erfarna förvaltningstjänstemän tillgängliga, drabbar begäran om besked inom sjukvården ofta under kvällseller nattimmar en jourhavande läkare, med ringa insikter i vad som här kallats en ”mycket komplicerad lagstiftning”. Att då tillämpa ”omvända skaderekvisit i typiska fall” är nog inte alltid så lätt. Det förefaller nästan svårare att utlämna handlingar till en annan myndighet än att ge uppgifter till en nyfiken reporter. En konsekvens av att man ersatt absolut sekretess — som fortfarande skall finnas för präster och försvarsadvokater — med skönsmässig bedömning inom sjukvården blir troligen, att all yttre information där måste handhas av klinikchefer eller chefsläkare personligen. Såväl när det gäller 7 kap. 6 § som när det gäller forskningssekretessen i 8 kap. 9 § använder man i lagen en opersonlig form: ”om det kan antas att fara uppkommer” resp. ”om det måste antas att uppdraget lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs”. För den som är van att tala i aktivt klarspråk uppställer sig obetingat frågan vem det är som —-i det enskilda fallet — antar det ena eller det andra. Jag tycker det är en stor svaghet att — om olyckan är framme — nästan vem som helst, som tillfälligt har en handling i förvar, kan komma att svara för ”antagandet”. På samma sätt är jag rädd för att begreppet ”högst 70 år” eller ”högst tio år” lätt kan feltolkas av dem som råkar drabbas av förfrågningar. ”Högst” kan ju vara allting som är mindre än detta antal år. Det hade enligt min mening varit bäst att ange just det antal år som sekretessen skall gälla och inte använda termen ”högst”. Anser man vid begagnandet av det omvända skaderekvisitet att skada inte föreligger, så spelar det ju ingen roll om sekretesstiden är ett eller 70 år. Däremot är det så, att 70-årsgränsen för sjukjournaler i sak torde innebära att varje sådan journal 70 år efter avslutandet, eller efter den sista anteckningen i den — vad som avses bör klargöras i tillämpningsföreskrifterna — förlorar sitt sekretesskydd och blir offentlig handling. Detta innebär att fr.o.m. lagens ikraftträdande alla bevarade sjukjournaler från år 1911 och tidigare blir tillgängliga för envar och kan publiceras. Sådana journaler kan emellertid innehålla uppgifter — exempelvis om ärftliga sjukdomar — som kan vara besvärande för nu levande anhöriga. Man frågar sig också vem som prövar det omvända skaderekvisitet när det gäller journaler yngre än 70 år, vilka överförts från ett sjukhus till ett statligt eller kommunalt arkiv. Herr talman! I mitt särskilda yttrande har jag berört de konsekvenser för läkarnas handlande, som osäkerheten om sekretessens ”täthet” kan tänkas leda till. Sannolikt kommer både patienter och läkare att bli mera förbehållsamma i sina utsagor, vilket kan motverka förståelsen av förefintliga psykologiska och sociala problem. Ett slag av uppgifter reser särskilda svårigheter, nämligen personuppgifter på givare av organ för transplantation och material för artificiell insemination, i fråga om vilka det på läkarhåll har ansetts att absolut sekretess måste föreligga mellan givaren och mottagaren. Hur det skall lösas vet jag inte. Kanske regeringen kan beakta det genom utfärdande av tillämpningsföreskrifter på samma sätt som utskottet förutsätter att regeringen skall göra i fråga om konstruktionen av ett regelsystem för etiska kommittéer i samband med utfärdandet av en förordning rörande 8 kap. 68. Herr talman! Allra sist vill jag påpeka det anmärkningsvärda förhållande som nu gäller och efter vad jag förstår skall fortsätta att gälla, nämligen att socialstyrelsen i sin egenskap av tillsynsmyndighet över hälsooch sjukvårdspersonalen har befogenhet att ta del av alla sjukhandlingar på denna stora personalgrupp. Den sekretess, med avseende på personliga förhållanden, som anställda inom andra arbetsområden åtnjuter i förhållande till överordnade myndigheter, saknar sjukvårdspersonalen i förhållande till sin tillsynsmyndighet. Denna visshet om att ”Storebror ser dig” får väl ses som ett uttryck för den vikt samhället fäster vid dessa personalkårers uppgift att svara för den svenska befolkningens liv och hälsa.